Svar på interpellationer Fru ålderspresident! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra hemvärnets, med de nationella skyddsstyrkornas, utveckling på sikt. Hemvärnsbataljonerna, med sin höga tillgänglighet, sin numerär och sin geografiska spridning, är av central betydelse för försvaret av det svenska territoriet. Under innevarande försvarsbeslutsperiod förstärks hemvärnsförbandens förmåga genom att fyra granatkastarplutoner och bataljonsledningsförmåga tillförs. Försvarsmakten ansvarar för utvecklingen av hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, och jag ser i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder avseende Försvarsmaktens närmare organisation. Men jag vill understryka att jag följer utvecklingen vad gäller hemvärnets organisation och framtida förutsättningar noga. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en viktig del av Sveriges försvar och finns representerat över hela landets yta.

Fru ålderspresident! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation. I dag är det den 29 maj, och det är den dag då vi i Sverige hyllar våra veteraner - män och kvinnor - som på statens och riksdagens uppdrag har satt sin egen säkerhet på spel för andras skull inom ramen för internationella insatser. Jag vill också tacka försvarsministern för att regeringen förra veckan beslutade att göra den 29 maj till en allmän flaggdag. Det förslaget framfördes av en utredning för snart fyra år sedan. Det är därmed inte en dag för tidigt som reformen kommer. Och det finns veteraner även inom hemvärnet, fru ålderspresident. Jag delar fullt ut försvarsministerns syn på hemvärnets och de nationella skyddsstyrkornas centrala betydelse för vårt militära försvar. De utgör i dag ca 40 procent av den samlade krigsorganisationen och är därmed ojämförligt mycket större än arméstridskrafterna, marinstridskrafterna och flygstridskrafterna. Tidigare har hemvärnet - och rikshemvärnschefen i högkvarteret på Lidingövägen 24 - varit sidoordnat med de andra stridskrafterna: armé, marin och flyg. Efter en intern utredning på myndigheten har man nu bestämt sig för att hemvärnet i framtiden ska underordnas stridskraftscheferna. Det innebär att vägen för hemvärnet fram till försvarsmaktsledningen och överbefälhavaren nu blir betydligt längre än vad den har varit tidigare. Fru ålderspresident! Jag inbillar mig inte att det blir några stora problem på kort sikt. Men det är inte någon hemlighet att vi har problem med vår försvarsekonomi. Prioriteringar kommer att behöva göras också under den här försvarsbeslutsperioden. Det har ÖB tydligt aviserat. Det är i och med att prioriteringar ska göras, fru ålderspresident, som jag känner oro över att hemvärnet nu inte längre är lika synligt i Försvarsmaktens ledningsstruktur. Försvarsministern säger att han avser att följa utvecklingen mycket noga. Avser försvarsministern även att ingripa om hemvärnet inte får en större synlighet och om det blir så att hemvärnet riskerar att nedprioriteras i myndigheten?
Fru ålderspresident! Den 29 maj 1940 fattade man beslutet om att inrätta hemvärnet. Det är alltså 77 år sedan. Det kanske är värt att notera en dag som denna; senare i dag firar vi också veterandagen. Hemvärnets och den nationella skyddsstyrkans roll måste tydliggöras. Den får inte på något sätt försvagas. Jag har markerat att jag följer Ledningsutredningen i Försvarsmakten mycket noga. Den handlar ytterst om vilka förhållanden som ska skapas i samband med höjd beredskap och krig och om att vi ska kunna hantera den typen av situationer på ett bättre sätt. Vi har 22 000 soldater i den här organisationen, och vi har i dag en bra rekrytering. Mycket av basen för den rekryteringen bygger på tidigare värnpliktsutbildade. Jag tror att reaktiveringen av plikten är viktig för att klara den framtida rekryteringen till hemvärnet och den nationella skyddsstyrkan. Vi måste säkra bemanningen långsiktigt, och det är nödvändigt att öka antalet personer som genomgår grundutbildning. Tittar vi på verksamheten i dag kan vi konstatera att vi har 40 hemvärnsbataljoner som genomfört krigsförbandsövningar. Vi har haft särskilda övningar vid 86 tillfällen. Det har handlat om sådant som skydd av flygbasområden och marinbasområden. Exempelvis har ledningsövningen Geltic Bear med 20 hemvärnsförband och 700 deltagare genomförts. Vi har haft en central chefsutbildning med 700 deltagare. Vi har upprättat en granatkastarpluton. Vi har nu en sådan som är krigsplacerad. Jag redogjorde tidigare för att det ska upprättas fyra under den period vi nu är i. Vi har haft internationella utbyten med Norge, Danmark, Estland, Lettland och i begränsad omfattning med Finland. Våra hemvärnsförband har övat i Norge och Danmark. Stödet till samhället det senaste året var 33 000 timmar. Just nu genomförs Arctic Challenge Exercise. I anslutning till den genomför man en utbildningskrigsövning vid Kallax där man har skyddsvaktstjänst och stöttar bevakningsorganisationen i samband med att man genomför Arctic Challenge Exercise. Detta är några exempel på aktiviteter och vad man gör. Det är väldigt viktigt att man inte vidtar åtgärder som minskar tydligheten i hemvärnets nationella skyddsstyrkas organisation och verksamhet och att dess ställning inte försvagas. Jag utgår från att Försvarsmakten delar den synen. När det gäller den ledningsutredning som genomförs har jag sagt att jag följer den noga. Jag har också markerat att jag i nuläget inte är beredd att vidta några åtgärder. Vi får se hur beredningsprocessen i sammanhanget fortlever. Jag vet att det i riksdagen finns ett brett engagemang för hemvärnets nationella skyddsstyrka. I det parti jag representerar finns ett brett engagemang för den delen av Försvarsmakten. Det är också en väldigt viktig folkförankrande del av Försvarsmakten. Det är en del som finns representerad över hela landet. Det man har till uppgift att hantera är skydd, bevakning, ytövervakning och att stödja samhället i kris. Det är viktiga uppgifter som har blivit alltmer aktuella. Jag tycker att Widmans interpellation i det här fallet i sin grundläggande mening är intressant och motiverad. Här gäller det att på olika sätt finna metoder att utveckla verksamheten i positiv mening.
Fru ålderspresident! Jag vill gärna återgälda vänligheten som försvarsministern nyss skickade genom kammaren att interpellationen var relevant. Jag tycker att den är relevant, och jag tror att försvarsministern bättre än de flesta förstår vikten av att just hemvärnet, som är en ytterligt välfungerande organisation, kan behålla sin plats och sitt utrymme i myndighetens framtida struktur. Det har ibland hänt att jag har klagat på försvarsministern för att han ger alltför vaga, på gränsen till inga, svar på mina interpellationer. Jag ska i dag säga att jag är nöjd med den markering som försvarsministern gör när han tydligt säger att det är klart att vi måste tydliggöra hemvärnet i myndigheten Försvarsmakten. Det låter bra och lugnande för mig. Fru ålderspresident! Jag kan instämma i allt som försvarsministern säger om hemvärnet och dess fördelar och värde för det svenska försvaret, för folkförankring, för geografisk närhet och för operativ förmåga. Hemvärnet har visat vägen för den övriga försvarsmakten i en rad olika hänseenden. Till exempel var man först på banan med att återuppväcka de så kallade krigsförbandsövningarna. Det var något som nu senare har utvecklats i Försvarsmakten och den övriga krigsorganisationen. Jag är också glad över att hemvärnet får tillfälle till internationella kontakter av olika slag. Nu berättar försvarsministern att det har haft utbyte med både Finland, Danmark och Norge. Det vore väldigt bra om det samarbetet för hemvärnet kunde breddas kanske också över Atlanten och att hemvärnet finge möjlighet att ingå i US National Guards State Partnership Program. Sverige är ett av få länder i Europa som inte deltar i det samarbetet. Återigen: Tack för det tydliga svaret! Jag kan lova försvarsministern att jag kommer att följa frågan mycket noggrant framöver.
Fru ålderspresident! Om man ska säga något om det som Widman kallar vaghet i andra debatter har det handlat om sådant jag känt har närmat sig ministerstyre och eventuell senare hantering i konstitutionsutskottet. Det är väl det som har varit bakgrunden i de sammanhangen. Men det är inte vad det handlar om i dag. I de grundläggande synsätten på hemvärnets nationella skyddsstyrkas roll verkar vi vara rätt överens. Sedan går jag inte in på detaljerna i organisationsfrågan internt inom Försvarsmakten i det här läget. Vi verkar ha samma bild att vi ska följa det noggrant. Vi har använt samma formulering här. Det är väl det vi får göra. Jag kan bara konstatera att den här delen av Försvarsmakten är oerhört väsentlig att utveckla. Jag hoppas verkligen att nu när värnpliktssystemet kommer igång igen från den 1 januari 2018 kan det innebära att vi får en ytterligare stark plattform som kan garantera en framtida rekrytering och personalförsörjning för hemvärnets nationella skyddsstyrka och på det sättet göra en bra organisation ännu bättre. Själv har jag känt en oro när vi enbart hade det professionella försvaret att man inte skulle kunna ha kraft att klara den rekrytering som var nödvändig. Men nu har vi tagit steg som kan öppna möjligheterna för framtiden. Jag är glad för att vi i stora drag verkar vara överens om detta. Nu får vi följa frågan, och i eftermiddag får vi fira veterandagen.